Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 47 behandlar motionerna I:976 och II: 1130 med hemställan om »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära, att en plan utarbetas, syftande till att anlägga rekreationsort—kuranstalt i Vindelådalen>. Till motionerna har vi socialdemokratiska ledamöter i utskottet fogat en reservation. Det råder inga delade meningar om målsättningen: att genom olika insatser i regionen skapa aktiviteter som främjar en positiv utveckling. De åtgärder som föreslagits i motionerna och i utskottsutlåtandet torde dock inte leda fram till en lösning som på längre sikt mest gynnar regionen och utvecklingen där. I remissvaren, som i väsentliga delar refereras i utskottsutlåtandet och som jag ber att få hänvisa till, ansluter man sig inte odelat till motionärernas förslag. Det uttalas i flera av dem betänkligheter rörande möjligheterna till den lösning som motionärerna föreslagit. Vid utskottsbehandlingen av ärendet har vi också beaktat detta. Vi reservanter har den uppfattningen, att frågan i olika sammanhang är föremål för uppmärksamhet och åtgärder som garanterar den bästa lösningen. I samband med behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 103 beslutade vi här i riksdagen om en rad åtgärder på lokaliseringspolitikens område vilka leder fram till en totalplanering av hela Vindelådalen. I svar på en enkel fråga i andra kammaren gav cheten för inrikesdepartementet uttryck för den uppfattningen, att möjligheterna att skaffa ytterligare arbetstillfällen i Vindelådalen och angränsande områden är en angelägen uppgift. Därutöver har glesbygdsutred ningen till uppgift att utreda glesbygdsproblemen och undersöka utvecklingen i olika delar av vårt land. Dessutom ber jag att få nämna de särskilda sakkunniga för planering av turistanläggningar och fritidsområden. Dessa sakkunniga har att särskilt undersöka möjligheterna att skapa sysselsättning inom sysselsättningssvaga regioner. Inom de närmaste dagarna påbörjas överläggningar mellan denna utredning och kommunerna i den aktuella regionen. Överläggningar kommer även att föras mellan utredningen och länsmyndigheterna. Jag vill erinra om 1968 års lokaliseringsutredning, som behandlar den fortsatta lokaliseringspolitiska stödverksamheten. Utredningen torde komma att pröva frågan om utvidgning av olika slags sysselsättningsobjekt som skall kunna erhålla stöd. Som arbetsmarknadsverket nämnt i sitt remissvar kan enligt gällande regler nu stöd lämnas för uppförande av turistanläggningar. Detta stöd föregås av en prövning, där man har att göra en bedömning av olika faktorer. Arbetsmarknadsverket har genom sin organisatoriska uppbyggnad och i sin egenskap av ansvarigt ämbetsverk en ingående kännedom om arbetsmarknadssituationen i olika regioner i landet. Genom arbetsförmedling och länsarbetsnämnderna sker en ständig uppföljning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är väl känt vilka arbetsmarknadspolitiska medel som arbetsmarknadsverket förfogar över och som efter prövning kan sättas in. Slutligen vill jag nämna det samarbete som är etablerat mellan lokala, regionala och centrala myndigheter. Detta samarbete tillsammans med vad jag tidigare nämnt ger en garanti för en samlad prövning av olika sysselsättningsbefrämjande åtgärder i det aktuella området. Det råder inget tvivel om att situationen i Vindelådalen får den bästa lös ningen genom en samlad bedömning av hela områdets situation, och det skulle från flera synpunkter vara olyckligt att bryta ut ett enstaka projekt och prioritera detta. Åtgärder i Vindelådalen bör sättas in i ett större sammanhang.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

Herr talman! Vid behandlingen i allmänna beredningsutskottet av motionsparet I:967 och II: 1130 rådde, såsom herr Johansson i Simrishamn sade, stor enighet om att syftet med motionerna var behjärtansvärt. Anledningen till att, såsom herr Johansson sade, ett enigt beslut inte kunde fattas var att reservanterna ville hänskjuta ärendet till glesbygdsutredningen och att hithörande problem borde lösas inom ramen för en totalplanering för området. Det har herr Johansson ytterligare utvecklat och återgivit praktiskt taget hela reservationen som vi har haft möjlighet att läsa. Utskottsmajoriteten fäster mycket stor vikt vid de remissvar som erhållits från de regionala remissinstanserna. Med närheten till regionsjukhuset i Umeå, Umeå universitet samt lasarettet i Lycksele behöver man inte befara att brist kan uppstå på den specialistvård, som behövs för att man skall på en sådan här anstalt erhålla den vård och specialisthjälp som behövs. Sådana svårigheter har varit besvärliga att bemästra på andra håll. Vidare måste man bedöma rekryteringsmöjligheterna för annan vårdpersonal inom området som goda. Det är här man finner en av anledningarna till att det föreslagna projektet bör utredas. Vindelådalen anses dessutom lämplig som lokaliseringsort för en anstalt av den föreslagna typen. När ansökningar om lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag från näringslivet behandlas, hänvisas inte till någon totalplanering. De bedöms var och en efter sina egna förutsättningar. Varje dröjsmål med genomförandet av ett sysselsättningsprojekt medverkar till stegrad utflyttning. Medan vi utreder uttunnas inte minst glesbygden. Herr Johansson sade att detta projekt inte gynnar bygden på längre sikt. En samlad bedömning skulle gynna området på ett bättre sätt. Vad är det som säger att vi skall behöva vänta på en samlad bedömning? Det föreliggande förslaget är så konkret att en plan kan utarbetas utan att komma i konflikt med mera långsiktiga utredningar. Det kan ändå förekomma samråd med pågående utredningar. En sak är klar. Befolkningen utmed Vindelådalen väntar otåligt på att debatter och utredningar utbytes i verkställighet, innan hela området är uttömt på människor inom de produktiva åldrarna.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

Herr talman! Trots att det är sent och riksdagen håller på att sluta skulle jag vilja säga några ord med anledning av den fråga vi nu diskuterar. Vindelälven och Vindelådalen har ju nämnts i denna kammare så oändligt ofta under de senaste åren att många kanske är trötta på att höra namnen. Jag tror inte att någon älv förekommit i riksdagsprotokollet så ofta som Vindelälven. Jag skall fatta mig mycket kort. Bakom motionerna ligger ju ett intresse för att just den här trakten, där det ju inte blev någon utbyggnad av älven, skall få någonting i stället. I utskottsutlåtandet redovisas också motionernas innehåll, och om kammarens ledamöter inte läst motionerna kan jag säga att allt finns helt riktigt återgivet i utlåtandet. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och dessutom säga några ord med anledning av reservationen och av vad dess talesman yttrat. Det var mycket roligt att höra på herr Johansson i Simrishamn som talade vänligt, och jag tvivlar inte på att han och hans medreservanter verkligen vill Vindelådalens bästa, men man måste ändå sätta vissa frågetecken i kanten. Jag är inte övertygad om att det han sade om garanti på den bästa lösningen är alldeles riktigt och tror inte att de åtgärder han nämnde, som otvivelaktigt måste genomföras, är de enda som kan komma i fråga. Jag tror att utskottets begäran om en utredning beträffande detta projekt och framhållandet av att det är klokt och möjligt också bör få komma med i bilden, även om andra åtgärder som vi hoppas snart skall vidtas. Det sades att det var svårt att få arbetskraft till åre beträffande ett liknande projekt — särskilt när det gäller överläkare, läkare och vissa experter. Men jag tror inte att Åre och Vindeln är helt jämförbara. Vindeln ligger i ganska nära anslutning till ett universitet och ett regionsjukhus. Det kan därför förutsättas att det bör vara mycket lättare att ordna personalfrågan på denna höga nivå, och då det gäller arbetskraft i övrigt — och det är ju sysselsättning som eftersträvas — är det många människor som behöver arbete. Motionärerna har pekat på den latenta arbetslösheten bland kvinnor just i dessa trakter. Det skulle vara oerhört uppfriskande för näringslivet, inte minst om vi vill få ut kvinnorna i förvärvslivet, om det här projektet snart kunde genomföras. I den tidigare debatten i dag har finansministern påpekat att det är ett sug efter arbetskraft i vårt land och att det finns gott om platser men ont om arbetssökande. Detta gäller emeller tid på intet sätt dessa trakter. Jag vill understryka vad herr Sellgren nyss sade, nämligen att det är bråttom. Jag tror att detta framför allt skulle ha en psykologisk verkan. Medan man väntar på den samlade satsningen, på det som skall komma enligt de pågående utredningarna och planerna, kunde man i den berörda trakten i dag få liksom ett bevis att någonting väsentligt har beslutats. Vi vet också att det som begärs i motionerna gäller verksamhet som kräver mycket folk. Motionärerna har räknat ut att det ger arbete åt många människor, och jag tror inte att jämförelsen i motionen är så dåraktig som somliga velat göra gällande. Det framhålles alltså att det skulle motsvara vad en utbyggnad av älven skuile ge.

Herr talman! Det motionspar som behandlas i beredningsutskottets förevarande utlåtande är ett uttryck för den desperata jakt på sysselsättningstillfällen som för närvarande pågår i Västerbotten. Det förslag till rekreationsort eller kurortsanstalt i Vindelådalen som motionärerna har formulerat är i allra högsta grad oklart — utom på:en punkt, nämligen när det gäller den enorma sysselsättningseffekten. Där har motionärerna skrivit att man genom den föreslagna anläggningen skulle få en sysselsättningseffekt med gäster och personal på tillsammans 500—600 personer. Jag frågar: Hur kan motionärerna veta det, med den diffusa beskrivning av projektet som gjorts? Allmänna beredningsutskottets majoritet har minsann inte varit sämre.

Så mycket skulle nämligen en utbyggnad av Vindelälven ha betytt. Jag frågar: Hur vet utskottsmajoriteten det? Motionens oklarhet har också återspeglat sig i remissyttrandena, som är i allra högsta grad svävande. Riksförsäkringsverket har sålunda skrivit: »Motionärernas syfte tycks snarast vara att skapa en rekreationsanläggning — — — av det slag som verket driver i Tranås ——— och det fjällhotell som är under byggnad i Åre.» Jag frågar: Kan det vara rätt gissat? Eller är socialstyrelsens gissning riktig? Socialstyrelsen tror att det skall bli en sjukvårdsanläggning eller en kuranstalt för friska personer i behov av vila; motion och rekreation. Eller kan det möjligen vara länsstyrelsen i Västerbotten som har tolkat motionen rätt? Den har gissat att det kan vara fråga om en anläggning av den typ som riksförsäkringsverket bedriver i Åre och Nynäshamn, alltså en sjukvårdsbetonad inrättning. Eller skall man tro att medicinska fakulteten vid Umeå universitet gissat rätt när den antar att det gäller en anläggning av stor betydelse för sjukvården inom Umeå regionssjukhus” upptagningsområde samt för den kliniska forskningen vid medicinska fakulteten i Umeå? Ja, om det gäller en turistbetonad anläggning, tror jag att vi redan i dag inom de tre Västerbottenskommuner det är fråga om har tillräckligt med problem beträffande beläggningen på hotell och turistanläggningar. I dagarna har en utredning, genomförd av länsstyrelsen i Västerbotten, avseende dessa frågor bli vit klar. I den framhålls att man i Sorsele kommun bara hade 35 procent beläggning på sina turistanläggningar under fjolåret. I Lycksele, som är den andra kommunen som berörs av Vindelälven, var beläggningen endast 7 procent och i Vindelns kommun, den tredje berörda kommunen, hade man så litet som 2 procent turistbeläggning under fjolåret. Inte ett enda kommunblock i Västerbotten kom under fjolåret upp till en 50-procentig beläggning på sina turistanläggningar. Den största beläggningen uppvisade Storumans kommunblock, som ligger vid den reglerade Umeälven. Där hade man 47 procent beläggning på sina turistanläggningar. Om det är en turistinsats som motionärerna åsyftar vill jag säga, att vi inte i första hand är i behov av någon ny anläggning utan i stället andra former av stimulans, såsom inlandsflygplats, taxenedsättningar på flygresor, upplåtande av fiskevatten för turismen och mycket annat. Men kanske är det emellertid fråga om en sjukvårdsinrättning, såsom en del remissinstanser gissat, och då tror jag det finns anledning att liksom riksförsäkringsverket och socialstyrelsen varna för svårigheten att skaffa kvalificerad personal. Jag vill nämna att det i Västerbotten finns 49 provinsialläkartjänster. Bara 24 av dem är i nuet ordinariebesatta. Det är också svårt, hart när omöjligt, att få exempelvis distriktsgymnasttjänster besatta. Skulle det här vara fråga om en sjukvårdsinrättning, är jag absolut säker på att det skulle möta enorma svårigheter att rekrytera den kvalificerade personalen. Jag tror emellertid att motionsförslaget är ett uttryck för den kamp som nu pågår för att söka hitta något sysselsättningsalternativ utefter Vindelälven. Det är angeläget att på något sätt skaffa jobb åt de människor som hade hoppats få sysselsättning vid kraftverksutbyggnaden. När nu länsstyrelsen och landstinget i Västerbotten har sagt ja till en utredning om det projekt som här nämnts, tror jag att de ingalunda gjort det med förhoppning om att det skall kunna skapas någon jätteanläggning av det slag som motionärerna har målat upp. Men även om resultatet av det hela skulle bli ett enda litet vilohem med tio eller femton anställda, är vi i den situationen att vi med allra största glädje skulle välkomna även ett sådant litet sysselsättningsprojekt. Man kan kort och gott säga att vi i Västerbotten är beredda att utreda praktiskt taget vilken idé som än kan presteras, den må vara hur orealistisk som helst.

Herr talman! Herr Nygren bäddar egentligen för en mycket stor debatt, men jag skall göra mitt bästa för att undvika den. Han talar om desperat jakt efter sysselsättningstillfällen, han säger att motionen är oklar, motionärerna framställer saken som om det skulle bli enorma sysselsättningseffekter o.s.v. Jag vill bara säga att detta är ett uttryck för ett illvilligt sätt att nedvärdera ett förslag till ett initiativ. Vad läkarna beträffar, herr Nygren, behöver väl inte herr Nygren ha så stora problem efter den nya reformen. Nu kan huvudmännen skicka läkarna vart de vill. Så är det frågan vilken verksamhet som skall bedrivas vid anläggningen. Herr Nygren kommer med en mängd gissningar, men han kanske vet att det på kontinenten finns anstalter som har ett mycket brett register när det gäller klientelet, från konvalescenter till turister. Varför skall sådant bara förekomma utomlands, varför kan vi inte satsa på något liknande här i vårt land, där möjligheterna finns? Motionen syftar till en beställning på en plan för en sådan kuranstalt. Herr Nygren talar så vackert om att varje litet initiativ — han går så långt som till att varje litet initiativ skulle hälsas med tillfreds ställelse. Men detta initiativ vill herr Nygren dräpa därför att det inte kommer från rätt håll. Herr Nygren, gå hem och tala om det för människorna i Vindelådalen!

Herr talman! Jag känner Arne Nygren från landstinget och vet att han höjer tonen ibland. Jag tar det inte så allvarligt. Men när det talas om gissningar i motionen och utskottsskrivningen, kan man också tala om hans egna gissningar. Jag kunde inte värja mig mot en fråga: Vad har herr Nygren emot detta förslag? Jag ställer frågan särskilt som han slutade med att säga att man i Västerbotten är i det läget att man är med på att vad som helst utreds. Då tycker jag att han skulle ha hjälpt oss som tror att detta är ett positivt förslag och ger ett bidrag i rätt riktning. Nu var allting så negativt enligt herr Nygren, och det ligger väl något i den beskrivning som lämnats om turismen i Vindelådalen. Men om man jämför med Storumans kommunblock måste man fråga sig om inte skillnaden ligger i att Storuman har en väg som Blå vägen, medan Vindelådalen inte har någon väg. Som förhållandena nu är kan folk inte ta sig dit, men om vi får vägar blir allt annorlunda. Det är klart att vi inte räknar bara med detta, men det är dock en del av den insats som behövs. När det gäller sjukvårdspersonalen har landstingets ordförande i Västerbotten redovisat att läkartillgången håller på att successivt förbättras. Det finns prognoser beträffande läkarutbildningen som säger att vi inom några få år kommer att ha en helt annan situation på läkarfronten. När denna kombination av kurort och turistanläggning är färdigbyggd, tror jag inte att läget är detsamma som i dag i fråga om läkarpersonalen. Sedan kan jag medge att herr Nygren har rätt då han berör frågan om utbyggnaden av älven. Men även herr Nygren måste medge att när det är ett faktum att man inte skall bygga ut älven, vilket jag i motsats till honom anser riktigt, måste vi med gemensamma krafter sträva efter att få någonting annat i stället.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att varken herr Nilsson eller herr Sellgren har förklarat för kammaren hur man av detta diffusa projekt skall kunna få en sysselsättningseffekt på upp emot 800 anställda. Jag är medveten om att det är en omöjlig uppgift att lämna en förklaring till detta, men det är felaktigt att försöka vilseleda befolkningen utmed Vindelådalen om att man här skulle ha ett projekt på gång, som skulle kunna ge enorm sysselsättning. Med detta projekt för ögonen skulle kanske inte arbetande utredningar anstränga sig i tillräcklig grad för att skaffa fram andra sysselsättningsprojekt. Jag sade inledningsvis, att det är nödvändigt att vi utreder alla — även orealistiska — projekt. Av det uppmålade projektet med 800 anställda kan det måhända, som jag sade, bli ett litet vilohem med 10—15 anställda. Men också det, herr Sellgren, skulle man i Vindelådalen vara tacksam för att få som sysselsättningsobjekt och som någon form av ersättning för de 800 jobb som gick förlorade när Vindelälven inte fick byggas ut.

Herr talman! Detta är dock ett förslag till en plan, och även om det bara skulle leda till en sådan där liten anläggning som herr Nygren i alla fall anspråkslöst skulle välkomna, varför inte vara med om att en plan skall utarbetas, herr Nygren? Varför skall det promt vara fråga om en anläggning som sysselsätter 800 personer? Så hårt har ingen tagit det.

Herr talman! Jag hoppas att det må vara tillåtet för mig som motionär och som ende ledamot i denna kammare med hemvist i Vindeln att säga några ord i denna fråga. Jag vill instämma med herr Nygren i ett avseende, nämligen att det föreliggande förslaget är ett uttryck för att man söker efter sysselsättningsobjekt i Vindelådalen. Det är alldeles riktigt — men då skall man ju inte göra det så omöjligt för sig som herr Nygren gjorde. Han sade att han är beredd att utreda — även orealistiska projekt — och att han är nöjd med litet. Han kanske är nöjd med hälften av de optimalt till 800 beräknade anställda — ja, kanske med en tredjedel — och då hoppas jag att herr Nygren röstar för utskottets förslag som medger att frågan skall prövas. Det är detta det gäller: Skall frå. gan prövas enligt riksdagsbeslut eller skall den inte prövas alls? Däri ligger skillnaden mellan <utskottsutlåtandet och reservationen. Såväl utskottsmajoriteten som resecrvanterna åberopar svaret på en enkel fråga som jag ställde till inrikesministern beträffande sysselsättningen i Vindelådalen, då älven inte skall byggas ut för elproduktion. Genom att älven inte byggs ut mister ju Vindelådalen en sysselsättning på mellan: 500 och 600 arbetstillfällen under en tioårsperiod och desutom många andra ekonomiska tillskott. Utskottsmajoriteten har — liksom jag i min fråga till inrikesministern — åberopat riksdagens uttalande från 1967, vilket uttryckte den meningen att frågan om Vindelälvens utbyggnad var att anse som en riksangelägenhet och att bestående lokaliseringspolitiska insatser därför borde vidtagas om älven inte skulle byggas ut. Jag har det intrycket att varken inrikesministern, regeringen, den socialdemokratiska minoriteten i allmänna beredningsutskottet eller de två socialdemokrater som har yttrat sig här i dag vill kännas vid detta uttalande från 1967. Det skulle vara mycket intressant att få reda på hur det egentligen förhåller sig. Anser ni att riksdagens uttalande från 1967 är förpliktigande? Jag tror att även Vindelådalens befolkning är mycket intresserad av svaret på denna fråga. Jag har inte kunnat finna något konkret projekt från regeringen om långsiktiga sysselsättningsåtgärder. Och det räcker inte att som utskottets talesman gör, och som man tidigare har gjort, endast säga vackra ord om behovet av sysselsättning — man måste också uträtta någonting positivt. Det räcker inte med att enbart hänvisa till en inventering av beredskapsarbeten och utredning om = friluftsanläggningar. Andra uppgifter måste till. Men fördenskull skall man inte förskjuta det alternativ som föreslås i motionen och i utskottets utlåtande. Den nu föreliggande motionen borde ha kunnat besvarats så som utskottsmajoriteten föreslår, nämligen att man ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anför. Det är ju ett språkbruk som riksdagen använder om förslag som närmare bör prövas, och jag beklagar att den socialdemokratiska minoriteten i bevillningsutskottet sagt nej till en sådan prövning. Jag är verkligen förvånad över detta inte minst med tanke på socialdemokraternas intresse av att skapa sysselsättning. Jag kan inte förstå att man inte ens vill pröva det här projektet. Mig veterligt har inte det ingått i länsarbetsnämndens inventering av beredskapsåtgärder. Liksom herr Sellgren tror jag att ett nej i detta fall kan få en psykologiskt mycket negativ effekt. Det är väl inte för mycket att vi beslutar att pröva olika åtgärder och förslag, och det är bara detta utskottsmajoriteten vill i detta sammanhang. Om remissinstanserna hade gått emot förslaget, skulle jag ha kunnat förstå reservanterna i utskottet, men samtliga remissinstanser — socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrelsen i Västerbottens län, rektorsämbetet vid Umeå universitet — har tillstyrkt förslaget. Riksförsäkringsverket och socialstyrelsen är dock betänksamma beträffande möjligheterna att skaffa kvalificerad arbetskraft. Erfarenheterna både inom landet och utomlands av denna form av anläggningar för rekreation och vård är positiva. Tillslutningen av besökare är god, och vad gäller betänkligheterna beträffande kvalificerad arbetskraft så tror jag att de inte är särskilt väl underbyggda. även herr Arne Nygren vet att vi i Vindeln inte haft sådana svårigheter att skaffa läkare som man har haft och fortfarande har i många andra Norrlandskommuner. Vid det senaste sammanträdet i landstingets förvaltningsutskott beslöts att Vindeln skall ha en treläkarstation, och jag tror att det skall vara möjligt att skaffa även den tredje läkaren dit. Man bör uppmärksamma att Vindeln ligger på relativt litet avstånd från Umeå och det ger tillgång även till medicinska specialiteter, som inte finns i de orter med vilka man gör jämförelser. Vindeln är en mycket eftersökt bostadsort på grund av den storslagna och vackra naturen och närheten till fiskevatten och andra fritidsoch friluftsaktiviteter. Servicesektorn i vårt svenska samhälle — inte minst vad gäller friluftsliv och förebyggande hälsovård, s.k. friskvård — kommer att öka i framtiden. Alla prognoser tyder på det. Skall lokaliseringspolitiken lyckas, måste denna sektor mer än hittills beaktas. I detta fall finns också särskilda motiv med anledning av regeringens beslut att inte bygga ut Vindelälven och mot bakgrunden av riksdagens uttalande år 1967, som jag för min del anser vara förpliktande. Jag är verkligt ledsen över att regeringen och tydligen också det socialdemokratiska partiet inte vill kännas vid det. Den svenska opinionen av i dag tror jag är mycket positivt inställd till särskilda åtgärder i enlighet med detta riksdagsuttalande. Av dessa skäl, herr talman, bör kammaren enligt min mening rösta för utskottsmajoritetens rekommendation att det föreslagna projektet skall prövas, vilket är en mycket rimlig begäran. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan försäkra att vi reservanter absolut inte är negativt inställda till åtgärder för att befrämja sysselsättningen i Vindelådalen och i Norrland över huvud taget. Däremot menar vi att man inte kan hantera frågan på det sätt som utskottsmajoriteten vill. Vi har hänvisat till utredningar som är på gång, framför allt till den utredning som har till uppgift att se över turistoch = fritidsanläggningar. Som jag hade tillfälle att nämna i mitt första inlägg sammanträffar denna utredning med kommunerna i den berörda regionen nu i de närmaste dagarna, och överläggningarna kommer att fortsätta med länsstyrelserna. Det är alldeles klart att denna fråga måste bli prövad ur olika aspekter. Att bryta loss enbart den och göra den föreslagna beställningen kan från flera synpunkter inte vara att rekommendera. Det gäller att få ett samlat grepp, en samlad bedömning för att utröna vilka förutsättningar denna åtgärd kan ha. Socialstyrelsen har som ämbetsverk till uppgift att ta initiativ beträffande kuranstalter och liknande anläggningar, och en prövning kommer att göras i vanlig ordning om det bedöms att behov föreligger. Olika myndigheter samverkar kontinuerligt i den arbetsmarknadspolitiska verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna. De möjligheter som finns att skapa sysselsättning bevakas ständigt. Det är mot den bakgrunden som vi har ansett att den beslutade utredningen av turistoch fritidsverksamhet räcker och att en särskild utredning skulle medföra risker för en fördröjning av ärendets handläggning. Och det vill vi inte vara med om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Återigen exponeras den gamla attityden att »visst är vi villiga att göra något>, men när det verkligen gäller vänder man tummen nedåt. Herr Johansson i Simrishamn säger att frågan inte kan hanteras på det sätt utskottet föreslår. Varför inte det? Majoriteten anser att man mycket väl kan låta pröva denna fråga. Och varför kan den inte få prövas? Var finns det uttalandet och den formuleringen i reservationen som innebär att ärendet skall vidarebefordras till pågående utredningar? Det är inte fråga om att försena eller bryta loss detta ärende — det skall bara infogas i en serie åtgärder som behöver vidtas. Det är detta som jag anser att utskottets majoritet menar med sin skrivning. Vill man verkligen göra någonting — och detta är ett litet >»blodprov» på den viljan — och försöka finna lämpliga åtgärder bör man enligt min mening votera för utskottets hemställan.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
Det ena är nej till en undersökning av projektet, det andra lämnar frågan öppen om ett sådant här projekt bör genomföras såsom ett led i försöken att lösa sysselsättningsfrågan i Vindelådalen.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund efterlyste den positiva viljeinriktningen från vårt håll. Det torde inte vara någon svårighet att bevisa den. Under en lång följd av år har vi drivit på när det gäller arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningen. Det senaste förslaget gäller ett anslag på 1,2 miljarder kronor till arbetsmarknadsoch 1okaliseringspolitiken som vi nyligen har behandlat här i riksdagen. Det är väl om något ett vältaligt uttryck för vår viljeinriktning. Men det måste ske en samlad prövning av olika projekt.
Herr talman! Jag ber att få ställa en direkt fråga till herr Johansson i Simrishamn. Jag har tidigare sagt att jag anser riksdagsbeslutet 1967 vara förpliktande för regering och riksdag att vidta särskilda åtgärder för sysselsättningen i Norrland. Anser herr Johansson i Simrishamn också att så är förhållandet?

Herr talman! Jag har med mig två betänkanden, som behandlas i detta utlåtande, men jag lovar kammarens ledamöter att jag inte skall läsa högt ur dem. Jag skall begränsa mitt inlägg till en detalj i utlåtandet från ett sammansatt konstitutionsoch bankoutskott. Det gäller frågan om utskottsresorna. Under april månad nästan dränktes vi av propositioner, PM och andra handlingar. Den 24 april låg på våra bänkar det gulgröna häftet med betänkadet »Utskottens personalorganisation»>, som avgivits av 1969 års organisationsutredning. De sju riksdagsmännen som undertecknat betänkandet är sannerligen inte vilka riksdagsmän som helst; de representerar en imponerande fond av erfarenhet från det politiska livet och av hur tvåkammarriksdagen har fungerat. De har således haft en mycket bra utgångspunkt när de gått till verket med att dra upp riktlinjerna för enkammarriksdagen och för hur den skall fungera för kommande generationers riksdagsmän. Men det är inte bara det betänkandet som behandlas i utlåtandet. I början av december förra året, när vi hade kommit in i den hektiska slutspurten, fick vi också ett gulgrönt häfte; det kallades >»Enkammarriksdagens förvaltningsoch personalorganisation». Även detta betänkande hade de sju äldre vice männen åstadkommit. Med anledning av det kunde vi under höstriksdagens fyra, fem sista dagar väcka motioner liksom under den allmänna motionstiden i år. Men först nu genomför vi själva riksdagsbehandlingen. Det är förståeligt om många riksdagsmän inte har observerat möjligheten att väcka motioner. Nu är det alltså för sent. Man får naturligtvis skylla sig själv och beklaga sin ringa kapacitet som ledamot.

Nu tror ni, ärade kammarkolleger, att det gäller förvaltningsfrågor och personalorganisationsfrågor, eftersom <betänkandet heter så. Nej, inte alls. Det Man blir ju något förvånad när man då för sent upptäcker att frågan om riksdagsmännens studieresor och utskottsresor finns med i just detta betänkande. Man kan också ifrågasätta principen att 1970 års riksdagsmän skall bestämma hur enkammarriksdagens ledamöter skall verka och i detta fall skaffa sig informationer och kunskaper genom studieresor. Genom att ta del av de nu fastställda valsedlarna inför valet i höst vet vi redan att flera av våra äldre kolleger och goda vänner tyvärr kommer att lämna riksdagsarbetet. Och valdagen den 20 september kan ju också bjuda på överraskningar. Borde inte 1971 års riksdagsmän avgöra exempelvis denna fråga? Det antyds i betänkandet att regler för resorna borde komma med i riksdagsstadgan, vilket också tillstyrks av det sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet genom två korta meningar på s. 11 i utlåtandet. Hur skall det ske? Skall stadgan skrivas om i höst eller i januari 1971, och vilka riksdagsledamöter får möjlighet att med anledning av detta väcka motioner? 1970 års riksdagsmän eller 1971 års riksdagsmän?

Jag skall peka på ett exempel så att det inte skall råda något tvivel om vad jag menar. En avdelning i statsutskottet skall resa till Japan. Gruppen består av 14 riksdagsledamöter och en sekreterare. Alla som vill och kan resa med utom en får delta, då gränsen är satt vid 15 deltagare. Den gränsen är tydligen omöjlig att mjuka upp. Jag skall inte bedöma resmålet Japan, ty det har jag inte kompetens till, men jag måste uttala min förvåning över att bestämmelserna inte har den flexibilitet som krävs för att den unga och lovande riksdagskvinna, suppleant i avdelningen som det här gäller, kan få delta i studieresan. Till detta kommer att i resegruppen ingår en deltagare som förmodligen inte återvänder till riksdagen efter valet, eftersom vederbörande av åldersskäl inte står på valsedeln. I ett annat utskott, som skall göra en avsevärt kortare och billigare resa, är det fyra av de 16 deltagande riksdagsmännen som inte står på höstvalets valsedlar. Självfallet har jag ingenting emot att de reser med, tvärtom. Men jag tycker att om man är så generös, skall man också kunna ge utrymme för några av de yngre suppleanterna. Huvudsyftet med resorna bör väl ändå vara studiesyftet inför kommande riksdagar. En annan sak vill jag också kort beröra: Skall verkligen utskotten resa var för sig? Det är möjligt att det är bra i vissa fall, men jag tror att man bör överväga att sätta ihop studiegruppen också på annat sätt. Om t.ex. miljöfrågor skall studeras, borde väl flera utskott vara representerade. Herr talman! Jag har självfallet inget yrkande, eftersom jag har försummat att motionera, men jag är nyfiken på hur den fortsatta behandlingen skall gå till. Mitt inlägg får bara stå som en kommentar till det föreliggande utlåtandet.

Herr talman! Detta bevillningsutskottets betänkande nr 46 behandlar propositionen nr 129 som gäller ändring i bestämmelserna angående bokföringsmässig redovisning vid beskattning av inkomst av jordbruksfastighet. Vid övergång från kontantredovisning till bokföringsmässig redovisning ges vid beräkning av ingångsvärdet avdrag för hela djurbesättningen på fastigheten. För värdesättningen utfärdade riksskattenämnden anvisningar som i princip går ut på att 80 procent av djurens saluvärde blir ingångsvärde för besättningen. Nu föreslås i propostionen ändring härvidlag, som innebär att man gör en uppdelning av stamdjur och omsättningsdjur, och vid övergång enligt de nya bestämmelserna får vederbörande skattskyldiga endast göra avdrag för stamdjur. Vid varulagervärderingen av djuren föreslås här i fråga om omsättningsdjuren att de får upptas till lägst 40 procent av det allmänna saluvärdet. I fråga om värdesättningen av stamdjuren har tydligen departementschefen lämnat den frågan öppen. Nu är ju hela jordbruksbeskattningen föremål för utredning av den sittan de jordbruksbeskattningskommittén. Vi har från vårt håll i motionen anfört att det inte finns skäl för att bryta ut denna detalj ur ett större utredningsarbete och föra fram ändringsförslaget. Kammarrätten har även i sitt remisssvar varit inne på detta och säger att det kan komma att uppstå betydande besvärligheter vid gränsdragningen inom djurbesättningen i fråga om vad som skall hänföras till stamdjur och vad som skall hänföras till omsättningsdjur. Kammarrätten fortsätter med att säga, att den anser att detta innebär ett föregripande av jordbruksskattekommitténs ställningstagande och att kommittén kan komma att redovisa skäl som föranleder andra bedömningar. Vi reservanter delar denna uppfattning och har därför yrkat att denna detalj av jordbruksbeskattningen inte nu blir föremål för någon ändring. Jag skall med hänsyn till att tiden är långt framskriden, herr talman, nöja mig med denna kortfattade motivering för reservationen och yrkar bifall till denna.

Herr talman! Nödvändigheten av att söka åstadkomma en så riktig fördelning som möjligt av skattebördorna har framhållits åtskilliga gånger, inte minst från denna talarstol. För att vi skall kunna åstadkomma det gäller det att i görligaste mån täppa till de läckor som finns i vår nuvarande skattelagstiftning. I en promemoria har riksskattenämnden fäst uppmärksamheten på de problem som uppstår i samband med övergång från redovisning enligt den s.k. kontantmetoden till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder när det gäller inkomst av jordbruksfastighet. Nuvarande regler ger i samband med byte av metod utrymme för opåkallade skattelättnader. Riksskattenämnden har i promemorian lämnat redogörelse för tre fall där vederbörande erhållit betydande skatteförmåner — exemplen återfinnes i proposition nr 129, varför det inte finns anledning för mig att här nu relatera dem. Enkelt uttryckt uppstår problemen när man redovisar enligt kontantmetoden och enligt nu gällande praxis yrkar och erhåller avdrag för inköp och uppfödning av omsättningsdjur. Om man sedermera bestämmer sig för att gå över till den andra redovisningsmetoden — d.v.s. redovisning enligt bokföringsmässiga grunder — äger man som herr Enarsson här omtalade rätt att åtnjuta avdrag för värdet av samtliga djur som tillhör fastigheten vid övergången. Med den utformning som bestämmelserna nu har erhåller man avdrag två gånger för i stort sett samma kostnader. En sådan ordning är givetvis inte tillfredsställande. Även om det ännu inte har rört sig om så särdeles många fall är det angeläget av bl.a. rättviseskäl gentemot andra jordbrukare och andra kategorier skattskyldiga, att den här möjligheten till opåkallade skattelättnader snarast avskaffas. Man kan väl också befara att när denna lucka i skattelagstiftningen blir allmänt känd, så kan antalet som söker utnyttja den möjligheten komma att öka. Nu har emellertid finansministern i propositionen 129 föreslagit sådana ändringar att den möjligheten täpps till. Det föreslås i propositionen att skattskyldig som övergår till bokföringsmässig redovisning inte skall få göra avdrag för värdet av andra djur än så kallade stamdjur. Vidare föreslås sådan ändring av reglerna för varulager att andra djur än stamdjur skall få tas upp till lägst 40 procent av allmänna saluvärdet. Likaså innehåller propositionen förslag när det gäller anpassning av beskattningsreglerna i de fall då skattskyldig övergär till kontantredovisning av jordbruksinkomst I två motionspar har sedan yrkats avslag på propositionens förslag. Som skäl för avslagsyrkandet har anförts att några ändringar i lagstiftningen inte bör göras förrän resultatet av jordbruksbeskattningskommitténs arbete föreligger. Utskottsmajoriteten har emellertid inte kunnat ansluta sig till motionärernas uppfattning utan har ansett det angeläget att de föreslagna åtgärderna vidtages skyndsamt. Jordbruksbeskattningskommittén har också i remissyttrande över förslaget vitsordat att ett beslut i enlighet med propositionens förslag inte utgör något hinder för kommitténs fortsatta arbete. Det finns sålunda inga skäl att, som motionärerna önskar och som framförts i reservationen, avvakta kommitténs slutbetänkande. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag lovar att mitt genmäle skall bli kort. Det är först och främst endast 5 procent av samtliga jordbrukare som har övergått till bokföringsmässig redovisning. Det blir således fråga om ett mycket litet antal. Att ta det förhållandet att det i ett eller annat fall kan uppstå en obehörig skattelättnad — sådant kan ju förekomma vid tillämpningen av all lagstiftning — till intäkt för att bryta ut denna fråga och lägga fram ett särskilt ändringsförslag samtidigt som en kommitté håller på att utreda frågan, om jordbruksbeskattningen skulle innebära ett frångående av en mycket utbredd praxis. Bevillningsutskottets majoritet brukar ju oftast uttala att man inte under pågående utredningsarbete gör sådana små detaljändringar. Herr talman! Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! De åtgärder som föreslås av Kungl. Maj:t i den proposition som ligger bakom utskottsutlåtandet är naturligtivs avsedda att bidra till en ökad trafiksäkerhet. Självfallet är det angeläget att på alla sätt främja trafiksäkerheten, men de åtgärder som föreslås och genomförs måste vara väl underbyggda. Man måste bedöma om åtgärderna verkligen har någon nämnvärd betydelse, och man måste också ta viss hänsyn till kostnaderna både för samhället och för den enskilde, även om denna aspekt naturligtvis inte får komma i första hand. På några punkter har motionärer från olika partier pekat på detaljer i fråga om vilka man anser att förslagen inte är tillräckligt väl underbyggda. Det gäller kontrollbesiktningen som är upptagen i reservationerna I och II. Den första reservationen gäller frågan om huruvida man nu skall ha obligatorisk kontrollbesiktning av bilar efter två år och inte som hittills efter tre år. Trafiksäkerhetsverket har lagt fram en statistik som, menar man, pekar på att det är önskvärt att få fram en kortare tid än för närvarande. Men statistiken måste sägas vara väldigt mager. Vad jag kan förstå omfattar den så gott som enbart hyresbilar, som ju inte alls är representativa för övriga bilar. Dessutom är det så redan nu att hyresbilarna skall besiktigas oftare än andra bilar. Det finns alltså inte som underlag någon egentlig statistik som berör övriga vanliga bilar. Det finns inte heller någon statistik som påvisar hur olika smärre fel på bilarna kan påverka olycksfrekvensen och över huvud taget om sådana fel som kan uppkomma inom tre år har medverkat till olyckor. Det är väl ändå äldre bilar, »rishögar», som i första hand ger anledning till olyckor i den mån det är själva bilen som genom sin utrustning är anledning till dem och inte bara föraren. Man kan också framhålla att under senare år livslängden för flertalet bilar har ökat och inte minskat. Det uppstår betydande kostnader och svårigheter, inte bara för dem som skall besiktiga utan framför allt för den enskilde, om man avkortar tiden. I synnerhet gäller detta i Norrland där man har långa avstånd och får avsätta lång tid och resa långa vägar med de kostnader det innebär. I stället för att vidta en sådan åtgärd anser vi reservanter att man i första hand borde överväga en utvidgad typoch registreringsbesiktning samt naturligtvis också se till att vägarna blir bättre. Vi tycker alltså inte att det finns tillräckligt underlag till förslaget och yrkar därför avslag på det. Reservation II gäller utryckningsfordonen. Vi reservanter är helt ense med övriga ledamöter i utskottet om att det är lämpligt att ambulansfordonen undergår tätare kontrollbesiktningar än nu är fallet — en kontrollbesiktning inom sex månader i stället för inom ett år. Men det verkar som om brandbilarna kommit med av bara farten eftersom de är utryckningsfordon. Det finns ingenting som säger att de skulle vara i behov av att besiktigas oftare än nu är fallet, nämligen efter ett år. Det förhåller sig tvärtom på det sättet att brandbilarna utnyttjas under en mycket kort tid av året med en årlig körsträcka på i genomsnitt endast 200 mil per fordon. Till skillnad från ambulansförarna har de som sköter brandbilarna mycket god tid på sig att hålla sina fordon i skick, och det är alldeles nödvändigt att de gör detta så att fordonen är klara för utryckning. Förslaget att brandfordonen icke skall omfattas av den ökade besiktning som föreslås för ambulansfordon har framförts i en fyrpartimotion av herr Henrikson m.fl. Jag har sett att han kommer att senare tala i detta ärende. Jag yrkar alltså bifall till reservation II som innebär att brandbilarna i detta avseende inte skall bedömas på samma sätt som ambulansfordonen. Reservation III har jag också med verkat till. I det första trycket fanns mitt namn inte med, men det har delats ut ett särskilt blad där detta är rättat. Förslag har framlagts att Kungl. Maj:t skulle få fullmakt att helt förbjuda tyngre lastbilar att köra under veckosluten. Det är alldeles uppenbart att lastbilar med långa släp förorsakar betydande svårigheter i trafiken och att det är önskvärt att de kommer bort från vägarna under helgerna. Men det är ju ändå så att man här träffat frivilliga överenskommelser. Före påsken utfärdades en rekommendation av Landsvägstrafikens samarbetsdelegation för tiden före påskhelgen och även med räckvidd framöver som innebar att man skulle avstå från att köra tyngre fordon under helgerna om det inte var absolut nödvändigt.

Jag tycker att det är all anledning att avvakta resultatet av dessa frivilliga överenskommelser, innan riksdagen ger en fullmakt in blanco till Kungl. Maj:t. Det är i och för sig tvivelaktigt om man skall ge sådana fullmakter, och i det här fallet finns det ingen som 'helst anledning att göra det. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag på utskottets hemställan under punkten C, vilket innebär bifall till reservationen III.
Herr talman! Jag har inte någon invändning att göra mot fordonskontroll; jag känner dess stora värde för trafiksäkerheten. Ett oavlåtligt resande under ett tjugotal år har givit mig en hel del insikt när det gäller betydelsen av säkra bilar men också av bra vägar. Jag instämmer i vad herr Hedin tidigare har anfört men vill lägga till några ytterligare synpunkter. Vi har i dagarna sett en redovisning av bilarnas livslängd och funnit att de mest köpta bilarna här i landet har en genomsnittlig livslängd på 12— 14 år. Dessutom vet vi att ständiga förbättringar görs, att bilfabrikanterna verkligen tycks ha satt in allt sitt intresse och all sin kraft på att förbättra fordonen till köparnas—ägarnas —brukarnas båtnad. Därför blir man faktiskt överraskad när man läser propositionen. Man hade inte väntat att det skulle komma ett förslag som innebär att en bil — oavsett antalet körda mil, utan anseende till om den körs av en pensionär, kanske 300, 400 eller 500 mil om året, eller om den går i nyttotrafik 15 000—20 000 mil om året — nödvändigtvis skall in på kontroll redan andra året. De allra flesta bilar är under dessa första år inte utsatta för någon nötning att tala om, rosten hinner inte sätta in o. s. V. Förslaget om tidigare kontroll får en mycket negativ verkan och lägger bördor på förarna-ägarna. Inte minst i det vidsträckta område där jag bor och färdas är det mängder av människor som måste resa lång väg till bilbesiktningen. Även om den finns i närmaste stad kan den ju ligga långt borta. Kanske har man inte heller någon där hemma som kan köra bilen till kontrollen på en vardag utan måste leja en förare för att få den dit. Dessutom kostar kontrollen pengar, men ingenting är redovisat om hur mycket den skall kosta. Denna tid och dessa pengar sätts inte in i nyttoproduktion. Det måste betyda miljonförluster för bilägarna alldeles i onödan. I stället borde uppmärksamheten riktas på förbättring av vä garna. Om pengarna på något sätt kunde slussas över till ett sådant ändamål vore det nyttigare. Om denna avgift — jag vill naturligtvis inte föreslå att den skall tas ut, det är nog med skatter som det är — kunde gå direkt till vägarna kunde jag acceptera den. Men när den går till att betala kostnaderna för besiktning, arbetskraft och 1okaler kan jag inte vara med.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
Herr talman! I propositionen 109 föreslås bl.a. att Kungl. Maj:t bemyndigas att vid behov förbjuda trafik med tyngre lastbilar med eller utan tillkopplat fordon. Förbudet skulle främst ta sikte på större helger, mera trafikbelastade veckoslut, semestertider och liknande. Avsikten med förslaget är naturligtvis att man skall få bättre trafiksäkerhet på våra vägar. Alla är vi väl överens om att arbeta för högsta möjliga trafiksäkerhet och genom olika åtgärder försöka hindra trafikolyckor. Trafiktätheten ökar alltmer och åtgärder genom lagstiftning måste därför vidtas i samma takt. Detta har också påpekats vid flera tillfällen från den meningsriktning som jag företräder. De ansvariga måste härvid gå före med upplysningar etc. Att lastbilarna, speciellt de med långa släp, åstadkommer större risk och irritation, speciellt vid högtrafik, är ett faktum som inte kan resoneras bort. Men här ställer vi oss onekligen frågan: Har man hittills vidtagit alla åtgärder som är möjliga och har man genom frivilliga överenskommelser försökt lösa dessa trafiksäkerhetsproblem? Efter vad jag kan förstå har man inte gjort det. Detta bör enligt motionärernas mening ske innan ett förbud införes. Ett förbud i nämnda avseende drabbar hårt en viss företagargrupp, nämligen åkarna. De har lagt ned stora kapital i sina rörelser. Skulderna måste amorteras och räntorna betalas. Det höga ränteläge som vi för närvarande har utgör en hård börda för åkarna. Det är under dessa omständigheter ganska naturligt att de vill utnyttja vagnparken så långt som möjligt. Blir dessa möjligheter beskurna, måste högre fraktpriser tas ut, och det blir en ytterligare belastning för näringslivet, speciellt för landsorten med de långa avstånden. En fraktprishöjning höjer dessutom priserna för alla. Ett förbud mot den här lastbilstrafiken vid vissa tidpunkter skulle säkerligen äventyra näringslivet, och det är väl en sak som man bör ta hänsyn till. Vi trafikanter måste naturligtvis tåla nyttotrafiken. Investeringarna i vägarna är väl i första hand gjorda för att klara försörjningen och i andra hand för nöjestrafikens skull. I sammanhanget kan nämnas att fordon med husvagn väl måste ur trafiksäkerhetssynpunkt betraktas som jämställda med stora lastbilsåk, men här föreslås det, såvitt jag kan förstå, inget särskilt förbud i propositionen. I motionerna I: 1187 och II: 1395 har vi tagit upp dessa frågor, och vi anser att innan riksdagen fattar något beslut om fullmakt för regeringen att förbjuda den här lastbilstrafiken vid vissa tillfällen bör utredningar göras som närmare klarlägger bl.a. trafikfarligheten hos olika kategorier av långsamtgående fordon. Här borde väl också förhandlingar kunna tas upp med åkarorganisationerna om frivilliga begränsningar. De är säkert inte ointresserade, ty enligt vad vi har hört har det ju åstadkommits vissa överenskommelser. Ett stelbent regleringssystem är sämre än frivilliga uppgörelser, och därför bör man i första hand försöka klara detta genom överenskommelser. Innan någon fullmakt ges åt Kungl. Maj:t att utfärda förbud, vill vi motionärer för det första att frågan om trafikfarligheten hos olika långsamtgående fordon utredes, för det andra att trafikbegränsning på frivillighetens grund bör ordnas och för det tredje att en intensifierad information i trafiksäkerhesfrågor kommer till stånd, kanske genom kurser eller liknande. Sådan information bör även komma utländska förare till del när de passerar svenska gränsen. Tredje lagustkottet har i sitt yttrande över propositionen och motionerna i viss mån understrukit våra synpunkter men vill ändå ge Kungl. Maj:t fullmakt att utfärda förbud. Reservation III tillfredsställer bättre våra krav, och jag vill yrka bifall till denna.

Herr talman! När departementschefen behandlade detta ärende från skolskjutsutredningen jag tänker nu närmast på skolskjutsfrågorna — fäste han särskilt avseende vid barn som befordras i framsätet på en bil. Jag tycker att det var en mycket klok åtgärd att uppmärksamma den frågan. Han ställer därvid krav på användande av säkerhetsbälte. Departementschefen följer inte skolskjutsutredningen till fullo utan anser att passagerare som inte har fyllt tio år inte bör få befordras i framsätet. Framsätespassagerare måste ha fyllt tio år. Några reservanter i utskottet anser att denna gräns ändå inte är tillräckligt väl tilltagen. Platsen i framsätet är en farlig plats. Den är särskilt utsatt vid olyckshändelser. Vi har anfört att barn i dessa åldrar har vuxit olika snabbt. En tioåring kan vara väldigt liten. Därför anser vi att man här bör ha en god marginal.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
Herr talman! Denna fråga vore nog värd en mer ingående diskussion än vad som nu blir möjligt. Vi är väl alla överens om det angelägna i att minska olycksfallsriskerna på våra vägar och att öka trafiksäkerheten. Detta lagförslag får ses som ett led i sådana strävanden från samhällets sida. Jag skall begränsa mig till några kommentarer till reservationen. I reservationen I har herr Hedin och hans medreservant opponerat sig mot förslaget om en sänkning av tiden när det gäller kontrollbesiktning av bilar från tre till två år. Denna kontrollbesiktning infördes år 1965. Då gällde tiden fem år. Året därpå minskades tiden till fyra år, den 1 januari 1967 fastställdes tiden till tre år, och enligt nu föreliggande förslag blir tiden två år från den 1 januari 1971. Jag tror att vi alla kan vara överens, om att erfarenheterna av denna kontrollbesiktning är uteslutande goda. Jag är övertygad om att den i mycket hög grad har bidragit till att förbättra kvaliteten på bilbeståndet. Därmed borde också följa en ökad trafiksäkerhet på vägarna. Och det finns ingenting som säger att en skärpning av kontrollbesiktningen inte skulle leda till ytterligare förbättring av kvaliteten på bilarna. Jag har en uppgift här från Svensk bilprovning som redovisar resultaten av olika slag av besiktningar under år 1969. Dessa resultat ger belägg för att hälften eller fler av bilar som är två eller tre år gamla — siffrorna varierar mellan 46,6 och 60 procent — är behäftade med sådana fel att de inte utan anmärkning kan godkännas eller måste underkännas. Nu säger reservanterna att det inte är rimligt att påföra bilisterna ökade 'kostnader i detta sammanhang eftersom .kontrollavgiften tillkommer och det dessutom innebär en ytterligare påfrestning på våra verkstäder etc. Jag är inte övertygad om att detta innebär en kostnadsökning för bilisterna. Tvärtom tvingas bilisterna till en bättre eftersyn av sina bilar. Någon gång varje år torde en bilägare lämna in sin bil för kontroll på en verkstad. Då är det ju lämpligt att passa på före en besiktning. Denna översyn torde alltså i alla fall komma att genomföras, varför den inte medför någon ökning av kostnaderna för bilägarna. Jag tror också att det finns många försumliga bilister som på det viset skulle tvingas till en översyn av sina bilar vilket de i det långa loppet egentligen skulle tjäna pengar på. Bevisvärdet i argumentet att en sådan här anordning skulle leda till ökade kostnader för bilisterna är därför enligt min mening inte överdrivet stort. Vidare är vi i utskottet naturligtvis helt övertygade om att det behövs andra åtgärder än kontrollbesiktning för att nedbringa olycksfallsriskerna. Men det ena goda får ju inte utesluta det andra. Jag anser att man inte kan resonera så att vi skall lägga dessa pengar på vägförbättringar o.s. v., när vi vet att vi behöver göra alla ansträngningar som över huvud taget är möjliga för att minska olycksfallsriskerna. Vi måste på detta område eftersträva ett både — och.

Vi har i utskottet mycket starkt understrukit vad = departementschefen framhållit, nämligen att man räknar med att på frivillig väg komma mycket långt. Perioden fram till 1972 är att betrakta som en försöksperiod. Kan man inte nå resultat genom frivillig överenskommelse vill departementschefen ha fullmakt för att kunna inskrida och få en inskränkning av lastbilstrafiken till stånd. Jag har i min hand en tilläggsrekommendation av Näringslivets trafikorganisation och till den anslutna organisationer, som jag fick i min hand i dag. Den är dagtecknad den 28 maj. Överläggningar har ägt rum mellan departementet och trafiksäkerhetsverket, med Näringslivets trafikdelegation och med Landsvägstrafikens samarbetsdelegation. Man har kommit fram till en rekommendation till de organisationer som är berörda av inskränkningar i lastbilstrafiken för sådana lastbilskombinationer som har en totalvikt över sju ton. Denna inskränkning gäller midsommarhelgen, semestern under juli och även skolterminernas början. Jag tycker att det är ganska orimligt om man skulle vägra departementschefen denna fullmakt i den här situationen när organsiationerna har visat sig villiga att hjälpa till. Fungerar denna överenskommelse på ett riktigt sätt, så som man har tänkt sig, så behöver ju 'departementschefen inte inskrida. Men hjälper det inte, då har han den som yttersta medel att tvinga fram ett bättre förhållande på detta område. Jag tycker inte att det är någon anledning för reservanterna att — sedan denna överenskommelse nu är träffad— vägra departementschefen denna fullmakt. Tvärtom, jag tror att den behövs som yttersta utväg. Jag är också övertygad att om detta sköts på ett smidigt sätt i samarbete mellan departementet och trafiksäkerhetsverket å ena sidan och de berörda organisationerna å den andra, kommer det att fungera på ett sätt som stör lastbilsägarna så litet som möjligt. Med den uppläggning som man har gjort i denna överenskommelse är jag övertygad om att det skall gå ganska smidigt att anpassa lastbilstrafiken till dessa förhållanden. Sedan vill jag också säga några ord om den reservation som jag själv har biträtt. Departementschefen föreslår att den speciella kontrollbesiktning som finns för t.ex. ambulanser och brandbilar skall äga rum var sjätte månad. Det må ju gälla ambulanserna, ty vi vet litet var från meddelanden i press 0. d. att ambulanserna vid ett flertal tillfällen råkat ut för svårartade olyckstillbud och svårartade olyckor. Men det finns över huvud taget ingen statistik som visar att detta också gäller brandbilarna. Statens brandinspektion har i sitt remissyttrande över trafiksäkerhetsverkets skrivelse framhållit att inspektionen inte känner till några olyckshändelser som varit orsakade av konstruktionsfel e. d. hos brandfordon. Inspektionen har också bestämt avstyrkt förslaget om en utökning av besiktningsskyldigheten, och detsamma har Svenska kommunförbundet gjort. Under sådana förhållanden frågar man sig, varför i fridens namn departementschefen skall ta med också brandbilarna i det här fallet. Skulle inte utskottet ha kunnat gå med på en liten ändring och befriat brandbilarna från den skärpta kontrollbesiktningen? Man skall väl inte krångla till saker när det bevisligen inte behövs.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
Herr talman! Vi kan väl lita på att varje bilägare som vill någorlunda sköta sitt fordon lämnar bilen till service mer än en gång per år. Det är alldeles uppenbart att kostnaderna ökar i hög grad, om kontrollbesiktning skall utföras efter två år i stället för som nu efter tre år. Utskottets ärade ordförande nämnde några siffror, men det finns ingen redovisning av vilka bilar som in går där, t.ex. om hyrbilar är med eller inte. Att bemyndiga departementscheflen: att förbjuda att lastbilar kör under helger är väl onödigt när vi har komrnit så långt som vi har gjort på frivillig väg och fått den överenskommelse som ordföranden redovisade och som jag berörde i mitt första inlägg. Skall vi inte lugna oss och fortsätta på den vägen att i första hand lita på lastbilsägarna och lastbilsåkarna? Vi bör inte tvinga dem att göra något som de säkert kommer att göra ändå.

Herr talman! De förslag som framläggs i propositionen är säkerligen välbetänkta, och jag har i stort inga erinringar mot dem, utom i ett enda hänseende. Det gäller reservationen II, som utskottets ordförande redan har berört. I motionerna 1: 1180 och II: 1387 har vi rätt koncentrerat utvecklat våra synpunkter på denna fråga. Jag bér med hänvisning till vad som står i motionerna och i reservationen att få yrka bifall till reservationen II och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ärade ordförande har yrkat bifall till utskottets utlåtande med undantag av punkten B, vilken avser kontrollbesiktningen av ambulansfordon och vissa brandfordon. - Departementschefen har, som framgått av vad som nyss har anförts från reservantoch motionärshåll, föreslagit att förenämnda fordon skall inställas till kontrollbesiktning inom sex månader efter närmast föregående besiktning. Utskottsmajoriteten har lämnat detta förslag utan erinran, medan däremot sex av de åtta borgerliga ledamöterna i utskottet reserverat sig och velat ge Kungl. Maj:t till känna att någon vidgad besittningsskyldighet för brandfordon icke bör ifrågakomma. Reservanterna har anfört sina skäl för sin ståndpunkt. Bl. a. har framhållits att de årliga körsträckorna för brandfordon är relativt korta — i genomsnitt 200 mil, enligt vad som har nämnts i reservationen. Detta skulle enligt reservanterna vara ett skäl att inte kräva besiktningsskyldighet som för andra utryckningsfordon. Jag ställer mig litet frågande inför uppgiften om antalet mil men vill i motsats till reservanterna framhålla att fordon som tydligen i så stor utsträckning står i garage eller i en brandstation bör vara föremål för tätare besiktning. Utskottsmajoriteten har anfört att dessa fordon vid användning är utsatta för större påfrestning än fordon i allmänhet. Vid utryckningar lämnas dem företräde, vilket medför ingrepp i den normala trafiken, och de skapar därigenom vissa risker. Utskottsmajoriteten anser att samtliga utryckningsfordon bör betraktas som en grupp i detta hänseende, och jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag, alltså även bifall till mom. B, innebärande att riksdagen lämnar förslagen till kungörelse, såvitt avser kontrollbesiktning av ambulanser och brandfordon, utan erinran.

Herr talman! Det är en underlig reservation som fogats vid detta utlåtande, och den borde egentligen ha utformats som ett särskilt yttrande. Reservanterna hemställer dels att riksdagen avslår de motioner som reservationen bygger på, dels att riksdagen i anledning av motionerna som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört rörande va-nämndens kompetensområde. De uppgifter som framförs i. motionerna och i reservationen skulle vara av sådant värde att de bör framföras till Kungl. Maj:t Den tanke som ligger bakom detta krav är emellertid ganska underlig. Man hänvisar till att det pågår en utredning, nämligen den år 1968 tillsatta vattenlagsutredningen, som har till uppgift att lägga fram förslag till en ny organisationsform. Man räknar med att frågor som behandlas i vattendomstolarna därigenom kommer att överföras till särskilda = fastighetsdomstolar. I avvaktan på att dessa fastighetsdomstolar inrättas, skulle en omorganisation av va-nämnden genomföras och de aktuella frågorna överföras till denna nämnd. När sedan fastighetsdomstolarna väl blivit inrättade skall de juridiska frågorna överföras till dessa.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

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Ärade kammarledamöter! Efter en hård och intensiv arbetsvecka har vi nu kommit till avslutningen av tvåkammarsystemets sista vårriksdag. Under den gångna sessionen har beslut fattats i många stora och viktiga frågor som berör alla medborgare i vårt land, beslut som vi hoppas skall befrämja en gynnsam samhällsutveckling. Tyvärr måste det emellertid konstateras, att arbetsbelastningen i kammaren även i år av skilda orsaker varit ojämn och framför allt kommit att bli alltför stor under sessionens slutskede. I någon mån har olägenheterna härav kanske mildrats genom att presidiet i förväg låtit meddela beräknad tid för avslutning av veckans olika plena och att dessa utfästelser i allmänhet kunnat hållas. Uppenbart är att talmanskonferensen och kammarpresidiet också i fortsättningen måste ägna stor uppmärksamhet åt planeringen och organisationen av riksdagsarbetet. Vid början av denna session framhöll kammarens ålderspresident herr Erlander i sitt hälsningstal, att enkammarriksdagen möjligen kunde komma att framtvinga ökad självdisciplin och en förändrad debatteknik och att det skulle vara av värde om vi redan vid årets riksdag började träna för de kommande förändringarna. De senaste veckornas riksdagsarbete har givit ett rikt material för enskild begrundan av hur denna rekommendation efterföljts. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för värdefulla insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till herrar vice talmän ber jag att få framföra ett tack för gott samarbete och beredvillig hjälp. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans skickliga och säkra sätt att fullgöra de viktiga uppgifter som kammarsekreteraren har. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och vaktmästarkåren för deras förnämliga och betydelsefulla arbetsinsatser. Jag önskar kammarens ärade ledamöter en skön och angenäm sommar. Den förestående valrörelsen kommer givetvis att medföra mycket arbete under den tid, som eljest brukar utgöra en välbehövlig andhämtningspaus för riksdagsledamöterna, men jag vågar ändå hoppas att sommaruppehållet skall ge oss alla tillfälle till rekreation och avkoppling så att vi kan möta höstens arbete med friska krafter. Ordet lämnades härefter på begäran till
Herr talman! För de vänliga ord som Ni har riktat till kammarledamöterna ber vi att få tacka. Vi vill också tacka för den fasta hand som har lett våra förhandlingar och inte bara det utan också för det engagemang som talmannen har visat för att planlägga vårt riksdagsarbete så att det över huvud taget kan fungera på ett tillfredsställande sätt. I det tacket innesluter vi givetvis också herrar vice talmän, sekreteraren och kanslipersonalen samt inte minst vaktmästarna, vilkas arbete betyder så mycket för vår trivsel och trevnad. Herr talman! Ni var vänlig nog att erinra om det anförande med vilket jag såsom ålderspresident öppnade denna riksdagssejour. Tyvärr blev det i hög grad missuppfattat. Jag talade om behovet av träning men inte i den meningen att denna talarstol skulle användas för att träna upp riksdagsmännens talekonst, ty den fanns där förut. Jag talade däremot om att vi måste finna former, varigenom man kan föra en allsidig debatt utan att göra förhållandena odrägliga när en gång den stora enkammarriksdagen sammanträder. Man har antytt i pressen att (dessa mina ord syftade på att jag delade skallet på »pratet> i riksdagen. Det är ett fullständigt misstag. Jag gör inte det. Det sätt på vilket vi låter alla enskilda riksdagsmän föra fram sina synpunkter är ovanligt. I de flesta parlament är denna talerätt förbehållen partiledare, regeringsledamöter och oppositionsledare. Vi vanliga riksdagsmän, herr talman, komme mycket sällan till tals, om vi sutte i ett annat parlament. Det skapar naturligtvis ibland ett intryck av kaos i debatten, som inte ens herr talmannens fasta hand kan förta, men å andra sidan ger (det åt våra debatter en verklighetsnärhet och ofta en anknytning till för hundratusentals människor väsentliga lokala problem, som jag tror att det svenska parlamentet är ensamt om. Vi vill bevara denna rättighet för oss alla att komma fram med våra synpunkter, delta i meningsutbytet och ibland kanske ha avvikande och origi nella synpunkter. Jag tror, ärade kam marledamöter, att om vi skall lyckas bevara denna tradition, som är utomordentligt värdefull, för det svenska parlamentet, så måste vi börja fundera på debattekniken — jag skall inte använda ordet träning, ty det blev ju missförstått förra gången. Det är just för att bevara nyansrikedomen och det säregna i debatten som jag skulle vilja upprepa min varsamma maning att ibland tänka på kollegerna och ibland tänka också på kammarens arbetstid. Jag fullföljer alltså en tradition här när jag vidhåller min mening. Men jag skall, herr talman, inte ställa något yrkande. Därmed har jag framfört kammarledamöternas tack till alla dem som har hjälpt oss genom denna riksdagssession. Jag önskar nu talmännen en stärkande sommar så att ni har krafter att ta itu med en lika besvärlig riksdag till hösten.